Fru talman! Vad jag fick ut av herr Torwalds inlägg var i huvudsak att han sade emot sig själv. Först sade han nämligen att det skulle stöta på stora praktiska svårigheter att få de privatpraktiserande läkarna att ansluta sig till patientförsäkringen, men sedan sade han att 1 500 privatpraktiserande läkare redan var anslutna till den. Frågan är faktiskt ganska enkel. Man kunde ju helt enkelt fordra att alla privatpraktiserande läkare anslöt sig till patientförsäkringen. Nu har vi reservanter varit så försiktiga att vi endast föreslagit en utredning av frågan, eftersom det kan finnas vissa problem som behöver utredas. Men jag tror att man ganska enkelt kan lösa dem, och det fick jag ju belägg för genom herr Torwalds yttrande här i talarstolen.
Fru talman! Vad jag fick ut av herr Torwalds inlägg var att det inte nämns ett ord om den av oss i motionen begärda inventeringen i utskottsbetänkandet, och det sades ingenting om den nu heller. Vad vi eftersträvar är att man åtminstone bemödar sig att försöka ta reda på antalet fall det här kan vara fråga om. I all synnerhet är de svårare fallen intressanta. Man kan inte vara så tvärsäker på att det inte går att inordna de svårare fallen i patientförsäkringen. Med litet god vilja måste detta kunna gå. Det är alltså fråga om att de skall få tillhöra försäkringen förslagsvis tidigast från den 1 januari 1975 eller något senare datum. Det är inte fråga om en retroaktiv ersättning från försäkringen, utan det är fråga om ett retroaktivt hänsynstagande till ett inträffat skadefall. Det är intresset för att medverka till detta som vi finner så negativt från utskottets sida.
Fru talman! Jag skall inte tillägga så mycket, eftersom jag ju inte blev speciellt angripen av herr Torwald. Dessutom har herr Sjöholm haft ordet. Vid den hearing vi hade i utskottet där bl.a. Läkarförbundet var representerat ställde jag frågan: Hur ser Läkarförbundet exempelvis på om vi med rådande system skulle införa samma ordning som man har på trafikområdet? Försäkringen skulle då få täcka in hela området, och de som står för försäkringen nu — bl.a. Läkarförbundet — får betala premien. Det är en mindre grupp det rör sig om för att få en heltäckande försäkring. Representanten från Läkarförbundet ställde sig faktiskt inte helt avvisande till den tanken. Jag tror inte man skall göra den här frågan så stor, för det är inte en stor fråga. Det är fråga om att täcka in ett förhållandevis litet område i proportion till det som redan är täckt. Jag tycker det är orimligt att de som besöker vissa privatpraktiserande läkare inte skall veta att de har samma trygghet där som de har om de går till den allmänna sjukvården eller till en läkare som är med i försäkringen. Det lilla utrymme som inte är täckt bör man se till att få täckt. Det behöver inte vara så krångligt och besvärligt att utreda som herr Torwald vill göra gällande. Jag tror det är förhållandvis lätt att ordna den här saken.
Fru talman! Herr Sjöholm säger att jag motsäger mig själv när jag pläderar för utskottets ställningstagande. Det är knappast så. Vad herr Sjöholm och de övriga reservanterna kräver är en obligatorisk försäkring, och då måste den, såvitt utskottet kan finna, regleras i lag. Det är den lagliga regleringen av vad försäkringen måste innehålla, av hur ersättningssystem och annat skall vara utformat, som vi bedömer skulle ta ganska lång tid i anspråk och som alltså skulle leda till att en längre tid förflöt utanatt vi fick frågan ordentligt löst. Utskottet har i stället funnit att om man går vidare på den frivilliga väg som redan valts och som, enligt utskottets uppfattning, sannolikt kommer att leda till att samtliga privata utövare av sjukvård i olika former redan före detta års utgång är med i försäkringen, så är frågan löst utan att man behövt tillgripa lagstiftning. Herr Nyhage kritiserar utskottet för att vi inte ställt oss bakom motionärernas krav på en inventering av hur många sjukdomsfall det finns. Det beror dels på svårigheter att göra en sådan inventering, dels på att vi funnit det omöjligt att inom ramen för den patientförsäkring man i första hand tydligen tänkt sig skulle stå för ersättningarna lösa detta problem. Då har vi funnit att inventeringen som sådan knappast är meningsfull. Vad herr Israelsson sade kräver inget ytterligare bemötande från min sida. Man kan alltid strida om hur enkelt eller svårt det är att stifta viss lag. Men åtminstone ledamöterna i lagutskottet torde ha rätt god kännedom om att det faktiskt är ganska svårt att utforma en lag så att den täcker alla de eventuella problem som måste vara observerade i samband med lagens utformning.
Fru talman! Jag är ledsen att behöva påpeka att man återigen gömmer sig bakom talet om att det skulle vara svårigheter innan man ens gjort något försök. Man har ju inte undersökt möjligheterna att ta fram de fall — och framför allt de svåra fallen — då människor har skadats på detta sätt före ikraftträdandet av försäkringen 1975. Men vi har alldelse otvetydigt sagt i motionen — och jag sade det också i mitt anförande tidigare — att det rimligen måste finnas andra former än via försäkringen som man borde kunna pröva för att ge dessa människor en skälig ersättning för skador som de har åsamkats utan egen förskyllan. Det är den positiva inställningen till detta som jag efterlyser hos utskottets talesman.
Fru talman! Nu säger herr Torwald att det är svårt att stifta lagar, och visst är det det. Åtminstone att stifta goda lagar är svårt. Men nu har vi ju bara begärt att man skall tillsätta en utredning, och att det skulle vara svårt att tillsätta en utredning lär inte gå i någon i den här kammaren.
Fru talman! Det finns ju å andra sidan, herr Sjöholm, ett ordstäv som säger att medan gräset växer dör kon. Medan vi utreder kanske vi får en mängd fall som faller igenom det sociala skyddsnät vi vill skapa. Vi tror att det går snabbare att komma fram på frivillighetens väg och på det sättet skydda patienterna. Vad herr Nyhage säger beträffande inventeringen av dessa fall låter som om det vore mycket lätt. Men man måste då också hela tiden fråga sig hur man skall skaffa fram en bevisning, hur långt man skall gå tillbaka, osv. Vi tror att det är ytterligt svårt att klara detta. Från utskottets sida har vi ju klart uttalat att den enda framkomliga vägen torde vara att sjukvårdshuvudmännen, och kanske också regeringen, utger ersättning i vissa fall som kommer till deras kännedom. Jag kan inte tänka mig annat än att en människa som upplever sig själv ha blivit felbehandlad, och som har fått allvarliga skador på grund av denna felbehandling, också ger sig till känna hos sjukvårdshuvudmännen.

Fru talman! Att jag är reservant och att jag till utskottsbetänkandet har fogat ett särskilt yttrande föranleder mig att begära ordet och anföra några synpunkter. Vad gäller reservationen vill jag för att spara tid bara hänvisa till vad herrar Israelsson och Sjöholm har anfört, instämma i deras synpunkter och därmed också yrka bifall till reservationen. Men, fru talman, jag har närmast begärt ordet för att motivera mitt särskilda yttrande. Detta yttrande har tillkommit i anledning av herr Nyhages m.fl. motion som herr Nyhage här närmare har redogjort för. Motionären ömmar speciellt för personer som har drabbats av behandlingsskador, vilka inträffat före den 1 januari 1975 och skulle ha varit ersättningsgrundande om skadorna uppkommit efter nämnda datum. Dessa personer har mycket svårt att inse varför de inte kan få någon ersättning ur den s.k. patientförsäkringen. Och jag förstår mer än väl deras situation — hur de upplever denna orättvisa. Jag skulle från talarstolen kunna ge flera exempel på just personer som har drabbats av behandlingsskador före den 1 januari 1975 och som nu inte erhåller någon som helst ersättning. Tyvärr går det inte att försäkringsvägen lösa ersättningsfrågan just för sådana här skadefall. Det finns inget försäkringssystem som gör det möjligt att betala ut retroaktiv ersättning för skador som uppkommit innan försäkringen trädde i kraft. Jag har, herr Nyhage, varit i kontakt med försäkringsexperter och med dem diskuterat huruvida man skulle kunna få en försäkringsform som även täckte in de skador som har inträffat före den 1 januari 1975. Samtliga har betygat att det är alldeles omöjligt ur försäkringsteknisk synpunkt att reglera dylika skador. Vad herr Nyhage säger när han hävdar att den goda viljan saknas är inte alldeles riktigt. Det finns en god vilja — i varje fall har jag funnit en sådan. Jag är övertygad om att mina utskottskamrater också har besjälats av denna vilja att försöka lösa de här stackars människornas problem, men vi har inte kommit fram till att man via patientförsäkringen skulle kunna lösa ersättningsfrågan för dem.

Jag tycker att dessa människor skulle kunna ha rätt till att få ersättning, och när det nu inte går på försäkringsvägen får vi försöka se om det finns andra möjligheter för samhället att hjälpa de här manniskorna. Det tillkommer regeringen och landstingen att i möjligaste mån bidra till ersättning för de behandlingsskador som inträffat före det datum jag nämnt. Vi kan inte ålägga dem att göra det, men vi kan ge uttryck för vår önskan, och den önskan vill jag vidarebefordra till dem det vederbör. Jag har i det särskilda yttrandet framhållit att det är önskvärt att ersättning utgår till dessa personer för att därmed förhindra tröskeleffekterna i det nuvarande försäkringssystemet. Man kommer aldrig ifrån särskilda tröskeleffekter — det skall vi i detta sammanhang inte glömma bort.

Det är inte fråga om något missnöje från min sida med utskottets betänkande i denna del. Snarare vill jag i det särskilda yttrandet understryka utskottets skrivning, som jag tycker är positiv och uttrycker förståelse och en god viljeinriktning, även om mina utskottskamrater inte har skrivit på det särskilda yttrandet.

Fru talman! När det gäller åtgärder mot tobaksskadorna, som är vår största hälsofara, har riksdagen ständigt varit pådrivande och regeringen återhållande. Ända sedan riksdagen år 1968 begärde ett brett åtgärdsprogram mot tobaksskadorna har detta varit fallet. Det är nu snart tre år sedan tobaksutredningen lade fram sitt förslag, och fortfarande har det inte redovisats för riksdagen. Den proposition vi nu behandlar har en fördel, och det är att man anslår ett ganska rejält belopp till upplysning om tobakens skadeverkningar. Det är bra. Men när det gäller att redovisa ett allsidigt åtgärdsprogram är det en mycket tunn produkt som herr Aspling har lämnat till riksdagen. Socialutskottet fortsätter därför sin goda tradition att vara pådrivande och gör en mängd viktiga uttalanden, som jag här helt kort skall be att få visa på. Utskottet påminner om sitt uttalande i höstas att det är ”oundgängligen nödvändigt att ett mera utförligt program avseende åtgärder mot tobakens skadeverkningar snarast presenteras för riksdagen”. Det är starka ord, men ändå finner utskottet det nödvändigt att nu, när man besvarar motioner i frågan, än en gång uttala följande: ”Med hänsyn till den vikt utskottet tillmäter tobaksfrågan är det emellertid i överensstämmelse med vad riksdagen tidigare uttalat påkallat att riksdagen får ta ställning till ett mera fullständigt program på området” — mera fullständigt än den proposition som regeringen nu har lagt fram. Man undrar: Vad är det egentligen ytterligare som krävs för att regeringen skall handla, utöver de uttalanden som utskottet här gör? I motionen begärs det också att riksdagen skall ställa sig bakom prin cipen om rökfria offentliga miljöer. Det gör utskottet genom att uttala ”att utskottet helt kan ställa sig bakom motionärernas önskemål att vi i en helt annan utsträckning än f. n. är fallet skall skapa rökfria miljöer. Detta gäller naturligtvis i särskilt hög grad väntrum, utrymmen i allmänna transportmedel och andra liknande platser som åsyftas i motionerna.” Jag får säga att vi snabbt har blivit bönhörda på en viktig punkt. Vi har kunnat ta del av det glädjande meddelandet att statens järnvägar kommer att gå in för principen friskare luft i serveringsvagnarna. Om någon anser att det är ett glädjeämne så kan man konstatera att vi i fortsättningen bättre kommer att känna hur den mat smakar som serveras där. På ett annat transportmedelsområde kunde man också vidta åtgärder. Jag har fått åtskilliga brev från taxiförare som vill att man skall införa principen att de som kör taxi skall ha rätt att hävda att det skall vara rökfritt i den bil som är deras arbetsplats. Det är ganska häpnadsväckande att den rätten inte redan är garanterad dem. De flesta människor åker kanske taxi några minuter eller högst en halvtimme. Skall de då inte kunna avstå från att röka om den som har taxin som arbetsplats begär det? Jag tycker det borde vara en självklarhet. Principen om rökfri arbetsmiljö, som också har tagits upp i motioner, ställer sig utskottet bakom. Utskottet säger att man inte har någon från motionärerna avvikande uppfattning om den principen. Utskottet pekar också på att ”de regler som finns för hygieniska gränsvärden på en arbetsplats gäller oavsett föroreningskällan och att det således åligger yrkesinspektionen och de kommunala tillsynsmännen att ingripa även i de fall då till följd av tobaksrökning ett överskridande av gränsvärdena kan befaras på en arbetsplats”. Och det kan det t.ex. på många restauranger, där de som arbetar riskerar att få i sig en alltför hög halt av bl.a. koloxid. Också här har vi de senaste dagarna kunnat se en glädjande nyhet i tidningarna. En kommitté i Storstockholm med Gunnar Hjerne som ordförande har lanserat principen rätt till rökfri arbetsmiljö. Den får naturligtvis införas med de anställdas medverkan, men den borde vara en självklarhet när man tänker på hur viktig vi anser att bekämpningen av andra föroreningar på arbetsplatsen är. Vidare vill jag peka på det uttalande som utskottet gör med anledning av en fempartimotion som jag har varit med om att väcka. I motionen framhåller vi att det är dags för Sverige att ställa sig som värd för nästa världskonferens om rökning och hälsa. Utskottet anser att det kan vara motiverat att Sverige står som värd för en sådan konferens, men initiativet bör tas av den organisation som vi har tänkt oss skall stå som värd, nämligen Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar. Jag hoppas att organisationen snart kommer att ta ett sådant initiativ. Det bör självfallet behandlas positivt av regeringen mot bakgrund av vad utskottet har sagt. Fru talman! Jag tänkte också be att få säga några ord om den fråga där det finns en reservation vid betänkandet, nämligen upplysningsverksamheten om kost och motion. En del kanske minns att regeringen förra året försökte skära ned anslaget till hälsovårdsupplysning. Vad man då framför allt riktade sig mot var just anslaget till upplysning om kost och motion. Det lyckades utskottet i stort sett förhindra, men med det förslag som regeringen nu lägger fram blir det en rejäl minskning av anslaget till upplysning om kost och motion, om man jämför med förra budgetåret och tar hänsyn till de prisstegringar som har inträffat. Det är naturligtvis inte bara fråga om ekonomiska resurser, det är också fråga om vad man gör i sin informationsverksamhet. Vi har väl alla upplevt att det har bedrivits en kampanj på kostoch motionsområdet som onekligen har fått en viss uppmärksamhet och som har viss anknytning till socialstyrelsens verksamhet på detta område. Man kan dra olika slutsatser av den kampanj som har bedrivits, och det har också gjorts i den allmänna diskussionen. För min del har jag dragit den slutsatsen att det är viktigt att socialstyrelsen har tillräckliga resurser för sin informationsverksamhet, så att den inte blir beroende av producentintressen. Jag tycker att det är märkligt att regeringen framhärdar i sina attacker mot den här verksamheten, trots att man i andra sammanhang ofta talar om vikten av upplysning om kost och motion, både för att folkhälsan skall förbättras och för att Sverige skall kunna lämna ett bidrag till en begränsning av slöseriet med världens livsmedelstillgångar. I ett radioprogram som jag lyssnade till fick t.ex. statssekreteraren Lönnqvist i jordbruksdepartementet frågan vad Sverige gör för att vi mindre än hittills skall förslösa jordens livsmedelsresurser genom att använda dyra proteiner. Lönnqvist pekade i sitt svar just på vikten av socialstyrelsens upplysningsverksamhet om kost och motion. Men när det kommer till kritan, när det gäller att skaffa pengar är det tydligen framför allt på det här området som regeringen vill hålla igen och t.o.m. skära ned verksamheten. Fru talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till den reservation som fogats till socialutskottets betänkande nr 39. Ett bifall till reservationen, som alltså innebär en halv miljon kronor ytterligare på detta anslag, skulle göra det möjligt att motverka effekterna och prisstegringarna och att därutöver få en mycket obetydlig ökning av insatserna på detta område i förhållande till förra året.

Fru talman! Herr Romanus har gjort det lätt för mig, eftersom han här nästan uppträdde som utskottets talesman, utom i den sista delen av sitt anförande. Jag skall emellertid ändå ta tillfället i akt och säga någonting i den fråga som rör tobaken — det övriga lämnar jag i stort sett åt sidan. Tobaksfrågan har under senare år kommit att tilldra sig ett allt större intresse — det har vi märkt i socialutskottet. Det stora problemet har varit hur vi skall kunna begränsa konsumtionen och därmed förbättra hälsotillståndet i vårt land. I samband med behandlingen av propositionen 142 har vi också haft att ta ställning till åtskilliga motioner. Den uppmärksamme läsaren av betänkandet finner att dessa motioner blivit välvilligt behandlade. Utskottet har varken behövt avstyrka eller tillstyrka dem, eftersom de flesta ligger helt i linje med propositionens allmänna synsätt. Motionerna kan tas som ett bevis för att det i riksdagen finns ett starkt intresse för den fråga som socialministern tagit upp i denna proposition. Socialministern har alltså ett starkt stöd i riksdagen. Jag skall beröra några av de frågor som tagits upp i propositionen och motionerna och även hänvisa till tidigare åtgärder. Vi har beslutat införa varningstexter och innehållsdeklarationer på paketen till tobaksvaror. Dessa bestämmelser kommer att träda i kraft vid årsskiftet. Reklamutredningen arbetar med tobaksfrågan, och vi väntar att utredningen skall bli färdig under detta år; vi får alltså snart ett förslag på den punkten, och det är viktigt. Socialministern säger i propositionen att vi behöver ett målinriktat åtgärdsprogram, och utskottet understryker detta ytterligare, såsom också herr Romanus påpekade i sitt anförande. Utskottet säger att det är påkallat att riksdagen får ta ställning till ett mer utförligt program på området. I en del motioner yrkas ett mer eller mindre direkt förbud mot rökning i olika sammanhang. Utskottet understryker vikten av att det finns frihet från rökning i vissa offentliga sammanhang men tvivlar självklart på möjligheten att lagstifta om detta. Lagstiftning kräver ju sanktioner, och för att man skall kunna tillgripa sanktioner måste man kunna bevisa någonting. Det kan nog vara rätt svårt att i detta sammanhang ställa till rättegångar. Vi tror alltså mer på upplysning och propaganda och anser att det bör vara möjligt att komma fram på den vägen. Som bekant har utskottet för sin del gått före med gott exempel. Vi släpper ut de röksugna varje timma för att de skall få ägna sig åt sina laster ett tag, och vi andra kan få dricka en kopp kaffe kanske. Sedan mycket lång tid tillbaka finns det skilda kupéer för rökare och icke-rökare på tågen. Nu har SJ kommit med en propå om att det skall vara rökfritt i restaurangvagnarna. Hela 75 96 hade önskat det. Det är alltså en majoritet som nu får sin vilja igenom. På flyget reserverar man olika platser för rökare och icke-rökare sedan en tid tillbaka. Det är också ett resultat av propagandan mot rökningen. Det finns, säger utskottet, vissa restauranger som har särskilda avdelningar för icke-rökare. Men var och en förstår ju att det kan vara rätt besvärligt att dela upp människor så, därför att i ett sällskap som äter tillsammans kan det ju finnas både rökare och icke-rökare. Det händer alltså en del saker i kölvattnet på den propaganda och den upplysning som sker. I motioner om rökfria arbetsplatser påpekas sambandet mellan rökning och asbest. Vi har haft den frågan uppe i socialutskottet vid flera mycket utförliga föredragningar. Det stod alldeles klart för oss som var med att det föreligger ett samband mellan rökning och asbest som är svårt att komma till rätta med. Risken för cancer blir mångdubbelt större för den som röker än för den som inte gör det. Med anledning härav och naturligtvis också på grund av tidigare upptäckter har arbetarskyddsstyrelsen utfärdat bestämmelser, där man betonar detta samband med mycket stor kraft. När det gäller rökning på arbetsplatserna finns det hygieniska gränsvärden, och där får man lita till kamratandan och hänsynen till varandra och — det är självklart — till arbetsgivarparten. Det förbereds också särskilda insatser när det gäller mödraoch barnahälsovården. Tobaksrökning är ett viktigt folkhälsoproblem, och rökning är sannolikt en av våra vanligaste sjukdomsorsaker, säger utskottet sammanfattningsvis och påpekar att det f.n. torde råda enighet om detta och att man även internationellt, i Världshälsoorganisationen, har uppmärksammat de risker som finns. Propositionen innebär att man anslår 2 milj.kr. till upplysning om tobak, och vi har tidigare på tilläggsbudget anslagit 700 000 kr. för detta ändamål. Det är en icke föraktlig summa pengar. Dessa pengar skall gå till socialstyrelsens nämdn för hälsovårdsupplysning, som inom sig har tillgång till sakkunskap och representanter för våra folkrörelser. En referensgrupp skall också tillsättas med representanter från olika håll, bl.a. från statens ungdomsråd. Herr Romanus m.fl. har begärt att riksdagen skall ta initiativ till en fjärde världskongress om rökning och hälsa 1979. Han berörde det i sitt anförande. Men det är ju så att det är enskilda organisationer som skall ta initiativ, och riksdagen kan knappast gå in och säga: Nu inbjuder vi. Jag vill påpeka att utskottets skrivning indirekt är ett tillstyrkande av den motionen. Jag skall, fru talman, inte uppehålla mig länge vid andra halvan av utskottets skrivning, alltså den som berör hälsovårdsupplysning i övrigt, kost och motion, beroendeframkallande medel, som ju skatteutskottet behandlar, samt sexualoch samlevnadsfrågor. Jag vill bara säga till herr Romanus att det, även om man har fått hålla tillbaka när det gäller kost och motion, ändå har skett en viss ökning av anslaget därvidlag. Anslaget till sexualoch samlevnadsfrågor är ett relativt nytt anslag. Det tillkom i samband med abortlagstiftningen och har nyss börjat fungera. Här finns en motion av herrar Lundgren och Andersson i Lycksele, vari begärs att även andra organisationer än kvinnooch ungdomsorganisationer skall tillkomma. Socialutskottet har följt principen att man, så länge anslaget inte är större, inte skall strila ut pengarna till alltför många organisationer. Men det finns givetvis ändå möjligheter att få medel ur detta anslag. Det säger också utskottet i sin skrivning. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att propositionen föreslår en ökning av anslaget från 8,3 till 15 milj.kr., vilket inte är så dåligt marscherat. Jag yrkar, fru talman, bifall till utskottets hemställan samt avslag på den reservation som herr Romanus står för.

Fru talman! Herr Andersson i Lycksele och jag har i motionen 2271 aktualiserat anslaget för information om olika abortförebyggande åtgärder. Utskottet skriver ganska välvilligt. Att skrivningen inte är helt välvillig beror kanske på motionens utformning. Den viktigaste udden i motionen är nämligen riktad mot de ungdomsoch kvinnoorganisationer som inte sökt anslag för information inom området sexualoch samlevnadsfrågor. De organisationer det gäller — det framgår av den bilaga som är fogad till motionen — är tyvärr kristna, nykterhetsoch idrottsorganisationer. Detta finner vi motionärer verkligen beklagligt. Med vår motion har vi därför velat ägna detta särskild uppmärksamhet. Vi frågar oss vilka orsakerna är. Och vi önskar att dessa traditionellt mycket betydelsefulla folkrörelser skall kunna stimuleras till informationsinsatser inom området sexual-samlevnadsfrågor, vari informationen om abortförebyggande åtgärder ingår som en viktig del. Vi motionärer är på det klara med och delar utskottets uppfattning att anslagen — i varje fall f.n. — främst bör förbehållas ungdomsoch kvinnoorganisationer. Vad vi alltså nu i första hand tänker på är ungdomsorganisationer inom de kristna, nyktra och idrottsliga folkrörelserna. Det finns exempelvis en hel rad av kristna ungdomsförbund. Det är mycket anmärkningsvärt att endast ert sådant ungdomsförbund, Svenska missionsförbundets ungdom, sökt — och fått — anslag för information i abortförebyggande syfte. Här har ju kristna en utomordenlig möjlighet att med statliga medel utifrån sina egna ideologiska och verksamhetsmässiga synpunkter framställa informationsmaterial i abortförebyggande syfte. Varför utnyttjar man inte detta? Sexualoch samlevnadsfrågor inkl. abortförebyggande åtgärder är ju stora och centrala frågor. Har inte informationen nått ut till de kristna ungdomsförbunden om denna möjlighet? Eller blundar de kristna ungdomsledarna för det måhända obehagliga faktum att abortproblematiken är aktuell också för ungdomar i kristna ungdomsgrupper? Alltnog, informationen till de ungdomsorganisationer som ännu inte sökt bidrag borde intensifieras eller göras annorlunda. Hittills har informationen ju inte alls gett tillräckligt resultat. Fru talman! En kommentar också till utskottets skrivning om att även icke ungdomseller kvinnoorganisationer kan få sådant här bidrag. Visserligen är utskottet restriktivt när det använder uttrycket ”synnerliga skäl”, men detta är säkert, somEvert Svensson i Kungälv f. ö. framhöll, motiverat i dag av ekonomiska priöriteringsorsaker och knappast av prin cipiella. Även vuxna karlar — för det är ju dem som det i så fall gäller —- kan verkligen behöva information om abortförebyggande åtgärder! Till sist, fru talman, konstaterar jag med tillfredsställelse att det totala bidragsbeloppet höjs från 2 milj.kr. till 2,2 milj.kr. Dessa 200 000 kr. bör vara ett inte öväsentligt tillskott att förmedla till främst de ungdomsorganisationer som hittills inte sökt bidrag. BI. a. kristna ungdomsförbund borde i detta sammanhang, liksom exempelvis de politiska ungdomsförbunden, utnyttja de statliga medel som finns. Att informera om abortförebyggande åtgärder borde vara en högst självklar uppgift för alla våra folkrörelser som bedriver ungdomsverksamhet. Ur min synpunkt borde dock de kristnas uppgift här vara särskilt uppenbar. Fru talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Fru talman! Till det här utskottsbetänkandet har herr Carlshamre och jag fogat en reservation som gäller rätt för sjukvårdspersonal att få befrielse från deltagande i abortverksamhet. Den frågan har varit aktuell vid flera tillfällen. När abortlagstiftningen behandlades 1974 förelåg flera motioner som innehöll yrkanden om att förhållandena skulle regleras i lag eller författning. Även förra året väcktes motioner i ämnet. Det har inte alltid varit möjligt för sjukvårdspersonal att få sådan här befrielse. Detta är också verifierat. Förra året var utskottet mycket kritiskt över lag mot rådande förhållanden och mot socialstyrelsens inställning i dessa frågor. Även då hade vi en reservation till utskottsbetänkandet i ärendet i vilken vi begärde att sjukvårdspersonalen skulle garanteras att slippa medverka vid abort. Den reservationen bifölls inte, och i år har det kommit nya motioner, fyra stycken, som kräver att den här rätten skall finnas. Nu har socialstyrelsen efter den kritik som har kommit utfärdat ett nytt cirkulär i ämnet. Det är intressant att läsa att socialstyrelsen anser det angeläget att abortverksamheten primärt organiseras så att i densamma inte tas i anspråk personal som finner det oförenligt med sin etiska eller religiösa uppfattning att medverka vid aborter. Socialstyrelsen förutsätter sålunda att den som under åberopande av sådana betänkligheter förklarar sig önska erhålla befrielse från sådan verksamhet skall slippa delta däri. Det nya cirkuläret från socialstyrelsen ger större möjligheter, såvitt jag kan se, för sjukvårdspersonal att bli befriad, men det ger ingen definitiv, ovillkorlig rätt. Man ”förutsätter” att det skall kunna ges möjligheter, man menar att verksamheten skall ”primärt” organiseras så att det här kan ordnas. Vi reservanter tycker inte detta är tillräckligt. I reservationen går vi motionskraven till mötes. Vi tycker inte att denna allvarliga fråga om rätt för personalen att slippa delta i abortverksamheten skall kunna avfärdas på det här sättet. Det skall finnas en ovillkorlig rätt, inskriven i författningen, en rätt som inte är beroende av tillfälliga stämningar som det lätt kan bli när det bara hänger på de cirkulär socialstyrelsen utfärdar med olika tidsmellanrum. Det är ingenting som hindrar att nästa cirkulär säger någonting annat igen. Mot denna bakgrund vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Socialstyrelsen har följt det förslag som utskottet hade förra året. Riksdagen har fått som den har velat. Någon anledning att skapa en författning och i lag reglera detta förhållande finns inte. Vad herr Åkerlind säger om tillfälliga stämningar är ett egendomligt sätt att argumentera. Socialstyrelsens råd, anvisningar och direktiv grundas inte på tillfälliga stämningar, herr Åkerlind. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är förmätet att ta kammarens tid i anspråk när man vet att man inte kommer någon vart med det man säger, men jag lovar att vara fåmäld i fortsättningen av riksdagen. Jag väckte i januari igen en motion om livets helgd, där jag begärde förslag till en ny abortlagstiftning. Enligt utskottets skrivning, när det avstyrkte motionen 1282, har den nya abortlagstiftningen stannat inför principen om kvinnans egen bestämmanderätt. Jag läste samma ord i betänkande nr 20 i höstas. Frågorna tränger sig på. Vad bestämmer då kvinnan? Att hon inte vill ha barn? Att hon skall döda det väntade barnet? Bestämmer hon det utan andras inrådan eller tryck? Vill hon verkligen det? Vill kvinnan så? Frågan värker inom mig. Kan en moder förgäta sitt barn? Har då en kvinna rätt över sin egen kropp? Ja. Har hon rätt också över en annans liv? Nej. Fostret hon bär är en individ, en annan människa än hon, ett eget liv, en person med rätt till integritet och skydd. Det är kristen syn. Därför tror jag icke att kvinnan verkligen vill abort. Jag skrev i motionen 1274 till 1975 års riksdag: ”Det är inte sant att fostret är en del av moderns kropp. Fostret är en individ. Fostret har från konceptionen människovärde. Därför har det västerländska rättsmedvetandet alltid betraktat fosterfördrivning som brott mot det femte budet. Det är inte sant att en mor vill ha abort. Hon vill att barnet skall få födas. Hennes innersta instinkt, hennes moderliga övertygelse är att det liv som begynt och till vars vårdare hon utsetts skall få fullbordas och nå mognad. Aborterna är frukten av ett tänkande som förgriper sig på heliga normer, omistliga värderingar och i djupaste mening sant mänskligt väsen.” Ingen har motbevisat mina påståenden. En sjuksköterska talade. Jag satt som åhörare och noterade när hon talade om det spirande liv som en mor bär. Fyra veckor: fosterhjärta. Tolv veckor: fingrar, tår, ögonlock, näsa, öron, inre organ bildade, tio centimeter långt. T.o. m. 20 veckors foster har överlevt en födelse. Herr talman! Vad är det som pågår i vårt land? Det händer att jag vaknar i skräck och tänker på det. Vi är på väg mot 40 000 aborter om året. Har vi råd med det? Har vi resurser? Är det en riktig användning av våra skattemedel, våra vårdplatser, vårdpersonalens arbetsförmåga? Har vi plats för alla cancersjuka? Kan vi satsa nog på de handikappades hjälpmedel och för att göra vårt samhälle vänligt och öppet för dem? Jag skrev i motionen vidare: "Det är inte sant att Sverige har råd med aborterna. : Vi har inte råd att lägga våra begränsade resurser för sjukoch hälsovård på denna verksamhet i dödens tjänst: Våra läkare, vår sjukvårdspersonal behövs för positiva insatser i kampen mot lidande och förgängelse. Vi har inte råd att låta födelsetalet ytterligare sjunka. Proportionen mellan barn och åldringar är redan skrämmande.” Ja, hur är det med födelsetalet, antalet levande födda 1975? Jag tycker att det är ohyggligt lågt. Vad skall det bli av våra skolor, våra barnhem, daghem och förskolor? Vem skall ta hand om de gamla? Vem skall svara för produktionen, för u-hjälpen? Vilka genier opererar vi bort — omistliga hjärnor och hjärtan som skulle lösa energiproblem, övervinna miljöskadorna, finna läkemedel och bekämpa skräcken, smittorna och hungern? Jag satt och skrev det här anförandet för en timme sedan, eftersom jag först då observerade att jag skulle tala i kväll. Så kom Ture Nermans visa till mig: kom aldrig på pränt. Den blev kvar i en dröm i Montmartre hos en fattig parisstudent. Den skulle ha lyst över länderna och tvingat en vår på knä, och en värld skulle tryckt till sitt hjärta en ny, en ny Musset. Han skulle ha vandrat vid kajerna med en blek liten blåögd Lucile och diktat violer och kyssar Den vackraste visan om kärleken kom aldrig på pränt. Tänk att Ture Nerman fick födas, och hur grymt med kriget som tog studenten och dödade den vackraste visan — onödiga krig och icke nödvändiga aborter. Jag har velat vara en kristen och till mig kommer frågan: Hur skall vi svara Gud? Vi är förvaltare, vi är hushållare med en räkenskapsdag för ögonen och det heter alltfort: Du skall icke dräpa. Den dag detta bud icke längre är självklart okränkbart och fundamentalt för vårt samhälle — då är demokratin död. Då vill inte jag vara med i världen. Utskottets skrivning är lågmäld och förklarande lugn, som en hand som stryker ett skrämt barn, en sköterska som lugnar den misstänksamme. Ingen fara — var bara förståndig! Det skall bli bättre med rådgivning och preventivteknik. Det skall bli bättre bostadspolitik och utbyggd barnomsorg.

Vilken regering skall man vänta på? Det är troligen inte sant att folkmajoriteten i vårt land stöder den lagstiftning som genomfördes den 1 januari 1975, trots det flertal som nåddes för denna lag i riksdagen. Men vart kommer en ensam motionär? Jag har gått och väntat på kyrkornas rop, biskoparnas, frikyrkoledarnas, mödrarnas. Jag uppfattar intet. Måhända har min hörsel avtrubbats. Eller har det tystnat i vårt land, i kristenheten, inför förtrampandet av det heliga, av livet? Såsom när det i Uppenbarelsebokens domstexter heter att en tystnad uppstod i himmelen vid det sjunde inseglets brytande. Vad kan man vänta av en regering, en riksdag, om kyrkan tiger?

Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet i denna fråga i år, men när jag hör herr Nilsson i Agnäs kan jag inte låta bli att uppröras. Vad herr Nilsson sade hade ungefär följande innebörd: Hur länge skall vi vänta på en regering som tar hänsyn till sådana här frågor? Hur länge skall vi vänta på att herr Nilsson visar någon medkänsla med de kvinnor som är olyckliga och som inte ser sig någon annan utväg än att låta utföra abort? Jorden är inte ett sådant himmelrike som herr Nilsson i Agnäs nyss utmålade genom den vackra dikten av Ture Nerman. Förhållandena är inte sådana för kvinnorna överallt — inte ens i vårt land fastän vi försöker göra det allra bästa för dem. Det finns kvinnor som utan att det är fråga om medicinska skäl inte ser sig någon annan utväg än abort, men de kvinnorna har inte herr Nilsson i Agnäs någon medkänsla med. Det finns inte en majoritet som stöder abortlagens tankegångar, säger herr Nilsson. Jo, det tror jag. Nog har vi ett manssamhälle, men det finns medmänskligare män än de vi hört tala här i dag.

Herr talman! Jag får be kammarens ledamöter om ursäkt för att jag faktiskt inte tänker hålla det anförande om reumatikervården som frågans vikt är värd. Detta beror sannerligen inte på någon ringaktning av detta problem utan enbart på att timmen är sen och att jag redan tagit en stor del av kammarens tid i anspråk i dag. Jag ber bara att få erinra om att reumatism faktiskt är den största folksjukdomen i Sverige. Enligt tillgänglig statistik utgör enbart ledgångsreumatikerna ungefär 225 000 personer. Ungefär 50 000 reumatiker är invalidiserade i olika grader, och över 30 000 behöver sjukhusvård. 400-500 barn skulle behöva specialistvård, och 125 nya fall av reumatism hos barn registreras varje år. Av de medel som är tillgängliga för medicinsk forskning satsas inte mer än 2 96 på reumatologi, medan sjukhuskostnaderna för enbart reumatisk artrit för 1968 uppskattades till 300 milj.kr. Man bedömer minimibehovet av specialistkompetenta reumatologer till ungefär 150, och det finns i dag 30. Dessa fakta, herr talman, torde visa behovet av en ökad utbildning av reumatologer. Jag kan i sammanhanget nämna att jag har talat med många reumatiskt sjuka, och de betonar just att det föreligger ett behov av specialistvård. De som arbetar inom den allmänna sjukvården har nämligen inte den kunskap som behövs för att ta hand om reumatiskt sjuka, utan dessa blir ofta utsatta för en behandling som faktiskt är smärtsam, och detta är naturligtvis inte tillfredsställande. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen till socialutskottets betänkande.
Herr talman! Jag delar herr Romanus uppfattning att reumatismen 159 är en folksjukdom av allvarligt slag. Med hänvisning till vad utskottet har skrivit om hur vi har bedömt läget vill också jag understryka att det behövs en ökad utbildning av läkare på detta område. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Postverkets tidningshantering är ingen liten rörelse. Om man bläddrar i betänkandet från 1974 års tidningstaxeutredning finner man att posten distribuerar 600 tidningar med en sammanlagd upplaga på 563 828 000 exemplar. Varje svensk får en eller flera tidningar till sin bostad genom postens försorg. Det är alltså en synnerligen viktig aktivitet vi nu behandlar. Av propositionen framgår också att den postdistribuerade tidningsvolymen under de senaste åren har undergått vissa förändringar. En påtaglig minskning har skett när det gäller dagspressen. Medan antalet postdistribuerade tidningar 1969 var 265 miljoner hade antalet år-1972 gått ner till 213 miljoner. Det är en minskning med nära 20 96 på tre år. Det är självklart att den här minskningen har flera orsaker. Dels har åtskilliga tidningsföretag själva tagit hand om distributionen, dels har tidningsföretagen i växande utsträckning övergått till sådana distributionsföretag som i enlighet med riksdagens beslut ombesörjer s.k. samdistribution och förmedlar s.k. samdistributionsrabatt. Så är ju exempelvis fallet i mitt eget län. Man kan självfallet inte bortse ifrån att postverkets ideliga höjningar av tidningstaxan också måste ha påverkat det bortfall i tidningsrörelsen som man pekar på i den här propositionen. Man har alltså funnit andra och billigare former. Det konstaterar också propositionsskrivarna, som säger: ”En annan anledning till att tidningsföretagen delvis övergått till andra distributionsformer var de olägenheter som var en följd av konstruktionen av taxan i postverkets tidningsrörelse. Taxan var avståndsdifferentierad i fråga om transporterna mellan olika orter. Den del av avgiften som hänförde sig till själva utdelningen var dock enhetlig för hela landet. Den härav betingade prisnivån i tätorterna samt avsaknaden av möjligheter att i särskilda fall ta av marknadsförhållandena betingade hänsyn i prissättningen hade lett till bortfall av främst dagspressdistribution i tätorterna. Distributionen på landsbygden hade postverket i stort kunnat behålla. Tidningsföretagen hade för denna distribution inte kunnat finna billigare distributionsalternativ.” Det är just det. Många tidningar har alltså inget val när det gäller distributionen. Det är, som vi framhåller, så att nuvarande distributionsföretag är inriktade på tätortsbebyggelse. I övrigt måste alltså tidningarna hålla sig till posten, hur mycket tidningstaxan än höjs. I utredningen såväl som i propositionen talas det om målsättningen att ge postverket täckning för de totala särkostnaderna i tidningsrörelsen. I SOU-betänkandet 1975:80 heter det också att utredningen har satt som sitt mål att ”åstadkomma denna särkostnadstäckning genom avgiftshöjningar”. Det är också regeringen överens om liksom utskottet. Tidningsdistributionen skall alltså gå ihop, den skall bära sig. Postverket har formulerat sin ekonomiska målsättning på följande sätt som framgår av betänkandet Postens roll i tidningsdistributionen: ”Det ekonomiska målet att verket med sina intäkter skall täcka sina kostnader och dessutom lämna en tillfredsställande avkastning på det satsade statskapitalet har länge varit vägledande för såväl postverket som andra affärsverk och torde helt kunna överensstämma med statsmakternas intentioner. Bland annat för att kunna uppfylla detta avkastningskrav har postverket i sitt förslag till mål och politik för verket ställt upp följande riktlinjer för prispolitiken.” En riktlinje för prispolitiken skall vara att varje rörelsegren åtminstone på sikt täcker sina särkostnader och lämnar ett skäligt bidrag till täckandet av de gemensamma kostnaderna. Men postverket förefaller ändå att vara något osäkert på sitt eget resonemang, som refereras i betänkandet på s. 47 och 48. Det heter där försiktigtvis: ”Det torde inte finnas något uttalande från statsmakternas sida som direkt anger att kostnadstäckning skall eftersträvas för varje rörelsegren i postverket. Prispolitiken kan dock sägas ha stöd i praxis.” Detta med att vissa delar av den statliga samhällsservicen skall ”bära sina egna kostnader” är ju ett resonemang som har mötts av en förintande kritik. Så är inte minst fallet med en annan transportsektor, nämligen järnvägstrafiken, där det ju inte alls framstår som någon självklarhet att den skall ”bära sina egna kostnader”. Varför skall då en viss, samhällsnödvändig gren av postverkets aktivitet bära sig? Visserligen skall detta inte ske på en gång. Det är meningen att statsmakterna under en övergångstid på 15 år skall anslå medel för underskottets täckande, men också att detta underskott under samma tid skall tas in genom upprepade höjningar genom tidningstaxan. Vi accepterar inte det resonemanget, lika litet som vi gör det när det handlar om SJ:s underskott. Vi framhåller i vår motion att även om höjningarna genomförs successivt under 15 år, så är principen fika käpprätt åt skogen. Vinstbegrepp och kostnadstäckning skall inte vara det vägledande resonemanget när det gäller verksamheter som är nyttiga och nödvändiga för människorna. För det blir ju alltid så att sist och slutligen drabbar avgiftshöjningarna konsumenterna. De tas igen genom att tidningarna tvingas höja sina prenumerationsavgifter. Dyrare tidningar innebär i sin tur att människor måste avstå från att hålla sig med tidningar därför att de inte anser sig ha råd. Det kan ju inte vara tillfredsställande. Alla bör ha rätt till nyheter, samhällsinformation, politisk debatt, kultur osv. Slutligen: Minskar tidningarnas upplagor därför att folk inte har råd att prenumerera, så innebär det i sin tur att många tidningar kommer att få det ännu svårare. Kontentan av resonemanget är alltså att förslaget, som på sikt innebär ytterligare prishöjningar på dagstidningar och tidskrifter, står i strid mot den övergripande statliga presspolitiken. Man ger med en hand och tar tillbaka med den andra. En rad remissinstanser tycker precis som vi. De refereras i all korthet i propositionen på s. 12. Där ser vi att Svenska Journalistförbundet ”menar att det statliga presstödet syftar till att förbättra villkoren för de mest utsatta tidningarna så att ytterligare nedläggningar kan undvikas. Mot bakgrund härav och med beaktande av att man från statligt håll i uttalanden och utredningar framhållit betydelsen för samhällsdebatten av en vital och varierande press, finner förbundet det föga konsekvent att 1974 års tidningstaxeutredning framlägger förslag som försämrar villkoren för tidningsutgivningen.” Och detta är ju samma förslag. Tidningsutgivareföreningen framhåller att tidningarna kommer att tvingas vidta besparingsåtgärder såsom minskad utgivningsfrekvens, minskat format eller minskat sidantal som en följd av höjningen. Den föreslagna höjningen av taxan kommer — även om den sker successivt under en 15-årsperiod — att leda till att många publikationer måste upphöra med sin utgivning, säger Tidningsutgivareföreningen. Vi har yrkat avslag på propositionen därför att vi finner dess principiella resonemang vara felaktigt och därför att systemet kommer att få negativa konsekvenser för såväl tidningsföretag som enskilda. Självfallet förutsätter vi att om vår reservation förhoppningsvis vinner gehör hos kammaren skall ett nytt förslag läggas fram, med en annan principiell grundlinje. Jag yrkar bifall till reservationen av herr Magnusson i Kristinehamn.

Herr talman! Herr Lövenborg måste ha skrivit sitt anförande samtidigt som motionen från vpk avlämnades och innan utskottet hade behandlat ärendet. Det är förbluffande att herr Lövenborg verkar helt okunnig om vad utskottet säger i sitt betänkande, och därför finns det kanske anledning att något upplysa herr Lövenborg om detta.

Postverket och tidningsutgivarna har kommit överens om att under en 15-årsperiod inhämta det genom att öka avgifterna med 2 96 per år av detta underskott. Efter 15 år skall tidningarna alltså betala hela den totala särkostnaden. Utskottet har för sin del inte ansett sig kunna underkänna det avtal som har träffats mellan tidningsutgivarna och postverket. Så långt är alltså herr Lövenborgs redogörelse riktig. Men det har ju också lämnats motioner där man säger, att det blir nog mycket svårt för tidningsutgivarna att kunna bära den kraftiga ökning av taxorna som kommer att ske. Det är inte bara fråga om att inhämta det underskott som f. n. finns med 2 96 av underskottet per år under 15 år, utan här finns också stora kostnadsökningar för tidningsdistributionen som företagen betalar. Mot denna bakgrund framhålls i en motion att när man kommer upp till 75 96 täckning av särkostnaderna skall man inte behöva betala mera. Bakom detta ligger ett resonemang av ungefär följande slag: Att räkna särkostnader ger inte något säkert mått på vad tidningsrörelsen verkligen kostar postverket. Om vi gör det tankeexperimentet att postverket skulle sluta att distribuera tidningar över huvud taget, skulle man då spara in hela särkostnadsbeloppet? Säkerligen inte. Man har i stället uppskattat bortfallskostnaden — det är den besparing som postverket skulle göra om postverket slutade att över huvud taget distribuera tidningar — till ungefär 75 96 av de totala särkostnaderna. Utskottet har inte ansett sig kunna biträda den motionen utan vidare. Men utskottet säger — och här kommer det viktiga och det som herr Lövenborg totalt förbisåg — att regeringen efter en treårsperiod bör återkomma till riksdagen och redovisa ”erfarenheterna av taxesystemets verkningar med avseende främst på tidningarnas distributionskostnader”. Efter denna treårsperiod, då man har nått en ungefär 75-procentig täckning av särkostnaderna, bör motionernas synpunkter tas upp till prövning. Alltså: i stället för de 15 år som avtalet förutser föreslår utskottet att riksdagen säger, att redan efter tre år skall riksdagen få en redovisning av hur detta system verkar. Visar det sig då att kostnaderna blir för höga för tidningarna och att detta kan äventyra vissa tidningars existens, så bör riksdagen ta hela frågan under omrpövning. Det kan alltså hända att riksdagen om tre år får ett förslag som innebär att den utveckling som förutsetts i avtalet avbryts. I så fall kommer det att bli till glädje för pressen. Jag kan i sammanhanget säga, att om inte mitt minne sviker mig fanns det 1970, det första året som trafikutskottet fungerade, ett förslag om att inhämta hela detta underskott på fem år. Den gången sade emel lertid utskottet, och riksdagen instämde, att det måste ta avsevärt längre tid. Nu är man inne på att inhämta underskottet på 15 år. Men inom utskottet har vi sagt att det kan finnas skäl att tro att man inte lyckas med detta. Därför begär vi att regeringen skall komma tillbaka om tre år och redovisa erfarenheterna av systemet, och då bör frågan huruvida man skall gå längre än till en 75-procentig täckning av de totala särkostnaderna tas upp till prövning. Det var också en annan sak i herr Lövenborgs anförande som förbryllade mig. När herr Lövenborg yrkade avslag på propositionen yrkade han och vpk också avslag på det anslag av 90 milj.kr. som postverket skall få för att täcka kostnaderna i dagens läge. Då frågar man sig: Om postverket inte får dessa 90 milj.kr. av staten för att täcka det underskott man f.n. har, skall postverket då kunna ge tidningarna bättre villkor än nu? Det är väl i stället så att postverket då saknar 90 milj.kr., som de övriga partierna och regeringen vill ge postverket, men som vänsterpartiet kommunisterna säger nej till. Vi gör i detta fall precis som när det gäller SJ, sade herr Lövenborg. Det intressanta är ju att vänsterpartiet kommunisterna yrkar på ökade anslag till SJ för att företaget skall kunna driva verksamheten på de olönsamma järnvägarna, men beträffande tidningarna ber man att riksdagen skall ta bort ett anslag på 90 milj.kr. I vilket syfte?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
Herr talman! Syftet med vårt yrkande är att vi skall få ett helt nytt förslag, herr Sven Gustafson i Göteborg. Sedan måste jag också säga att vår motion skrevs inte samtidigt med att propositionen lades fram. Och jag är inte heller totalt okunnig om tidningar och tidningstaxor. Skälet till att vi yrkar avslag på propositionen och förslagen är att vi är djupt oense med propositionens principiella innehåll och grundtanke, alltså att verksamheten måste bära sig. Det är inte utan att man erinrar sig Martin Ljungs funderingar, då han frågade sin officer om försvaret verkligen bär sig, med alla ”byssor, kulsprutor och givakt”. Det gör det självfallet inte. Ingen gör heller anspråk på att det skall bära sina egna kostnader. Men linjen i detta förslag är ju ändå att tidningarna skall bära dessa kostnader, även om det sker på sikt. Detta är också orsaken till att vi har yrkat avslag på propositionen.
Herr talman! Jag sade inte att vpk:s motion skrevs samtidigt med propositionen. Jag sade att herr Lövenborgs anförande måste vara skrivet samtidigt som motionen avlämnades och innan frågan hade behandlats i utskottet. Utskottet har nämligen med anledning av andra motioner föreslagit en hemställan till regeringen att systemet skall omprövas om tre år för att man skall se om tidningarna verkligen kan bära den ökade kostnad som avtalet förutsätter.

Herr talman! Här i kammaren är väl inte självkritik så vanlig. Jag kan erkänna att vi i motionen inte borde ha yrkat på avslag på anslaget - det rimmar inte med vår principiella linje. Men man kommer inte ifrån att motionen ändå mynnar ut i att vi vill ha ett helt nytt förslag. Ingen kan förneka att den proposition vi nu diskuterar — det är den som är huvudsaken i resonemanget och inte de 90 miljonerna — innebär ökade kostnader för tidningarna, även om höjningarna dras ut på 15 år. Målsättningen full kostnadstäckning inom den tiden kommer att innebära prishöjningar — det är kalla fakta. Det kommer att företas prishöjningar som är betingade av övriga prisstegringar, men därutöver måste det komma ett extra påslag, om man så småningom skall uppnå den tvivelaktiga målsättningen att tidningsrörelsen skall bära sina egna kostnader. Mot den bakgrunden är det helt korrekt att säga att de åtgärder som nu föreslås motverkar effekten av det statliga tidningsstödet. Den slutsatsen har också vissa remissinstanser dragit.
Herr talman! Herr Lövenborg har fortfarande inte upptäckt att utskottet har förkortat 15-årsperspektivet till tre år. Riksdagen får tillfälle att på nytt ta upp denna fråga och ompröva den om tre år.

Herr talman! De senaste åren har riksdagen haft att ta ställning till en lång rad förslag som har gällt patienternas intressen inom sjukvårdsorganisationen. Det har varit frågor om integritet och rättsskydd. Det har varit frågor om informationsrätt och mycket annat. Denna aktivitet inom riksdagen motsvaras av en motsvarande aktivitet utanför riksdagen, där under ett antal år en debatt har varit i gång — mycket livligare än tidigare — i dessa frågor. Det bildas intresseorganisationer och patienträttsföreningar och det genomförs uppvaktningar och aktioner av olika slag, allt för att tillvarata vad man uppfattar som patienternas intressen. Det är väl inte märkvärdigt att det har blivit en ökad livaktighet på det här området. Vår sjukvårdsorganisation och allt vad därtill hör har blivit mer och mer komplicerad. Behandlingsmetoder och läkemedel har blivit alltmer sofistikerade och människorna har blivit ängsliga för vad de egentligen utsätts för. Vi har väl också allmänt blivit mera medvetna och vill veta mer om vad som sker med oss. I dag har vi, herr talman, några nya sådana ärenden på riksdagens bord i socialutskottets betänkande nr 33. Denna gång handlar det om patientjournalerna och om behovet av en samlad patientlagstiftning. Jag skall bara uppehålla mig vid den första av dessa frågor. Den andra tas om hand av herr Molin i ett efterföljande anförande. Det är inte någon stor skillnad i uppfattning mellan utskottsmajoritet och reservanter när det gäller reservationen nr 1, frågan om patientjournalerna. Det är såvitt jag förstår ingen skillnad alls i sakfrågan, hur viktigt det är att bereda patientjournaler ett tillfredsställande sekretessskydd. Den punkt där vi skiljer oss åt är i bedömningen av om det just nu finns någon som har uppdraget att utreda denna fråga. Utskottsmajoriteten menar att frågorna om tillfredsställande sekretess för patientjournaler hör naturligt hemma inom medicinalansvarskommitténs utredningsområde. Vi reservanter, herr Åkerlind och jag, har inte kunnat läsa oss till att det faktiskt är så och har därför ansett att man uttryckligen kan överlämna denna fråga till medicinalansvarskom Insyn, integritet och rättssäkerhet inom sjukvården Insyn, integritet och mittén för att få den utredd och bedömd. Detta är en procedurfråga men kan bli viktig som sådan. Patientjournalerna har varit uppe till diskussion även här i riksdagen flera gånger på senare år. Det har då ibland gällt patientens rätt att själv få ta del av sin journal. Det har också gällt att skapa bestämmelser för att journalerna skall bli korrekta och kunna användas till de ändamål som de är avsedda för. Journalen har ju kommit och kommer att — mer än man säkerligen för några år eller årtionden sedan drömde om — användas som bevismedel i processer. Då är det angeläget att de hålls korrekta. Vi har tidigare t.ex. diskuterat en sådan fråga som att tillämpa bokföringslagen på journaler, så att det inte skall vara tillåtet att ändra dem i efterhand på vilket sätt som helst. I dag gäller det det egentliga sekretesskyddet. Det har naturligtvis blivit känsligare med åren, framför allt sedan vi har gått in i dataåldern och lever i ett datorsamhälle, där uppgifter om människor samlas upp och lätt kan göras tillgängliga på ett sätt som vi aldrig anade för ganska få år sedan. Det är oerhört viktigt att förhållandet mellan läkare och patient kan bli så förtroendefullt som möjligt. Varenda läkare kan vittna om hur en patient som lämnar mottagningsrummet efter ett samtal inte sällan vänder sig om och allra sist säger: Säg, doktorn, jag kan väl lita på att allt vad vi har sagt här stannar oss emellan? Det är en självklarhet att man vill ha det förtroendet till sekretessen. Jag tror också att just sjukvården hör till de områden i samhället som har haft den högsta statusen när det gäller tillförlitlighet i fråga om sekretess, förtrolighet och sådant. Det står väl oftast inte särskilt märkvärdiga saker i en patientjournal, annat än det som direkt gäller sjukdomen, och man kan tycka att det väl inte är mycket att hymla med och vara så hemlighetsfull om. Men det kan faktiskt förekomma andra anteckningar, som inte står i direkt samband med den åkomma man behandlas för. Det kan väl också vara naturligt att så sker, eftersom bakgrunden, hela patientens liv, har betydelse för behandlingen. Även upplysningar om själva sjukdomen är sådant som många människor, när de väl kommit igenom sitt onda, gärna vill hålla för sig själva — ingen annan har något att göra med vad jag har genomgått för sjukdomar. Man tycker så och känner så, och det bör man ha rätt till. Man har väl inte heller varit särskilt orolig för att sådana här uppgifter skall slippa ut. Men nu är vi inte riktigt lika säkra längre. Över huvud taget håller sekretessen på det här området på att, inte genombrytas men på något sätt mjukas upp och bli svårare att hantera. Vi har ju de senaste dagarna fått belägg för hur enligt en liten ny bevissäkringslag läkares patientkort kan tas fram till granskning av taxeringsmyndigheterna. Ett patientkort kan verkligen innehålla förtroliga uppgifter, som ingen annan än doktorn och patienten bör ha tillgång till. Då säger man: Det gör väl ingenting, för de som får tillgång till kortet eller, i det fall vi talar om, journalen har ju också tystnadsplikt. Det är ju myndigheter med tystnadsplikt det handlar om. Det är riktigt, men vi skall ändå vara medvetna om att när vi försöker skydda sekretessen i sådana fall gör vi det med en lag som reglerar hur man skall handskas med hemliga uppgifter och sådant, men vi gör det också, och det är enligt min mening det viktigaste, genom att alltid, så mycket som det någonsin är möjligt, begränsa antalet av de människor som har tillgång till en hemlig uppgift. Det brukar sägas att en hemlighet som delas av två inte är någon hemlighet längre, men vi har väl ansett att det som delas av läkare och patient har varit hemligt och stannat där. Men så fort kretsen vidgas och sådana här uppgifter sprids till andra — det kan vara hur perfekt samvetsgranna människor som helst som är underkastade egen tystnadsplikt och alls icke har för avsikt att bryta den — är det i och för sig en sekretessrisk. Vi vet av erfarenhet att antalet läckor och risken för läckor växer så fort fler människor invigs. Därför är det viktigt att patientjournaler stannar där de skall vara, så långt möjligt, och att de inte innehåller uppgifter som kan vara obehagliga för patienten. Det är viktigt därför att vi annars riskerar att förtroendet mellan läkare och patient rubbas. Vi riskerar en dubbel journalföring. Vågar doktorn inte lita på att det han har antecknat stannar där det skall vara, slutar han väl till sist med att anteckna och gör egna fickalmanacksanteckningar eller vad det nu kan bli för någonting, som varken patienten eller någon annan har tillgång till. Det är alltså viktigt att vi får klara regler på det här området. Det särskilt besvärliga kommer nu i datasamhället. Vi har föreslagit i motion, och även i reservation, att personliga uppgifter, som bör skyddas när man för över journalerna på databand, inte bara skall spärras utan över huvud taget inte få följa med in på bandet. De skall inte finnas där. Man har bara ett sätt att effektivt skydda sekretessen när det gäller data, och det är att man inte sätter en spärr för vad som får tas ut ifrån bandet, utan att man sätter en spärr för vad som får läsas in på bandet. Som vi ser det får det inte finnas något onödigt på bandet. Vi har också begärt att patient som har tillgång till sin egen journal och har rätt att få se den skall kunna begära, och också få denna begäran respekterad, att uppgifter som han tycker inte bör stå där skall tas bort. Slutligen har vi tyckt att det är onödigt att patientjournaler lagras och arkiveras i nästan det oändliga och är tillgängliga viss tid efter patientens död. Vi menar att det normala bör vara att patientens journaler försvinner samtidigt som patienten själv avlider. I denna fråga har vi inte gjort någonting annat än att vi har bett att den skall överlämnas för granskning och utredning till medicinalansvarskommittén med det yrkande som framförs i reservationen 1. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservationen.

Herr talman! En sjuk människa har svårare att ställa krav på sin omgivning än en frisk människa. Det är därför särskilt viktigt att slå vakt Insyn, integritet och rättssäkerhet inom sjukvården om en sjuk människas integritet och rättigheter. Det gäller i särskilt hög grad människor som läggs in på sjukhus, där det drastiska miljöbytet ofta innebär en svår påfrestning för den enskilde. Det är vanligen äldre människor, som på sjukhusen hastigt får vänja sig vid t.ex. nya matvanor och nya sovtider. De tvingas tillbringa hela dagen med främmande människor. Naturbehoven måste ibland skötas i sjuksalen i andra människors åsyn. Allt detta bidrar till att hos en del patienter skapa ångestkänslor och kan föranleda en rädsla att framställa krav på sjukhuspersonalen - krav som i och för sig vore berättigade. Patienten skall vara den centrala personen i vårdarbetet. Patienten skall stödjas, och patientens önskemål och synpunkter måste vara utgångspunkt för behandlingen. Patienterna har i princip själva rätt att bestämma vilka undersökningar och behandlingar som skall utföras på dem. Det är då inte minst viktigt att patienterna får ordentlig information både om vilka behandlingsmetoder och läkemedelsalternativ som finns tillgängliga och om vilka rättigheter patienterna har. Den här problematiken har jag behandlat i motionen 1281 om en särskild patienträttighetslag — en tanke som har fått en del stöd i tidningsdebatten på senare tid. Motionsönskemålet har fått ett kort svar i socialutskottets betänkande nr 33. Utskottet anser helt enkelt att pågående utredningsarbete tillgodoser syftet med motionen. Jag skall här ta upp två punkter av de många som finns i motionen och som visar det aktuella behovet av en lag av det slag som begärs i motionen. Den första punkt jag helt kort vill beröra gäller patienternas rätt att påverka behandlingen av sig själva. I princip skall patienten ge tillstånd till varje medicinsk behandling utom i de fall, t.ex. vid akut medvetslöshet, då patientens medgivande inte kan inhämtas. För att patienten skall kunna påverka behandlingen av sig själv krävs emellertid adekvat information både om det egna hälsoläget och om vilka medicinska behandlingsmetoder som står till förfogande. Det är därför viktigt att all information från sjukvårdens olika delar kommer patienten till godo. Lika viktigt är att all den information patienten själv har att ge om sitt hälsotillstånd kommer vårdpersonalen till del. Det är i det sammanhanget väsentligt att man så långt möjligt uppehåller en vårdkontinuitet —- vilket krävs av folkpartiet i en annan motion — som gör att informationen om patienternas hälsotillstånd inte blir uppdelad i stycken och bara delvis kommer behandlingspersonalen till godo. Det är över huvud taget viktigt, inte minst vid långvarig sjukdom, att avsätta tillräckligt med tid för att inhämta patientens egna synpunkter på sin behandlingssituation. Den andra punkten jag skulle vilja beröra och som också berördes av herr Carlshamre gäller sekretessen beträffande enskilda patienters patientkort. Patientjournalerna bör naturligtvis inte lämnas ut annat än i mycket speciella fall. Patientjournalen skall vara någonting mellan läkare och patient. Men det finns f. n. mer än 20 olika fall då läkare har anmälningsplikt till annan myndighet och då alltså vissa uppgifter ur pa tientjournalen automatiskt blir tillgängliga för andra offentliga myndig — Nr 121 heter. I en del fall är det t.o.m. så att dessa uppgifter av annan myndighet Fredagen den förs in på data. Detta aktualiserar då behovet av en väsentligt bättre 7 maj 1976 sekretess mellan myndigheterna vad gäller användning av datamaterial Li än vad som råder f. n. Insyn, integritet och I samband med den aktuella diskussionen om skattemyndigheternas = rättssäkerhet inom arbete har det också framgått att skattemyndigheterna under vissa för = sjukvården utsättningar har rätt att ta del av patientjournaler. Läkarna är skyldiga att på begäran lämna ut sina patientkort till skattemyndigheterna. Det innebär ju att skattemyndigheterna kan få mängder av personliga uppgifter om vederbörande läkares patienter. Detta visar hur viktigt det är att integriteten för den enskilde patienten stärks genom lagstiftning. Patientjournalerna bör betraktas som patientens egendom och bör inte i princip utlämnas från läkaren till någon annan utan patientens eget godkännande. Herr talman! Det här var två av de punkter som jag menar bör innefattas i en patienträttighetslag, där man i lagens form ger ett stöd åt sjuka människors rättigheter. Det är viktigt att alla sådana regler för att säkerställa integritet och människovärde för patienterna samlas i en lag. Jag tycker att det då är ett minimikrav att frågan om en patienträttighetslag får övervägas av medicinalansvarskommittén. Det är vad som yrkas i reservationen 2, som jag yrkar bifall till.
Herr talman! Jag har ingen anledning att ta upp någon längre diskussion med vare sig herr Carlshamre eller herr Molin. Vad de har sagt är mycket viktiga ting. Det som skiljer mellan de båda föregående talarna och utskottet är emellertid att utskottet i sitt betänkande pekar på att det pågår ett utredningsarbete på detta område som täcker vad herrar Carlshamre och Molin har varit inne på. Under sådana förhållanden finns det ingen anledning att genomföra några ytterligare utredningar på området. Medicinalansvarskommittén, som har arbetat ett par år, har börjat komma in i ett skede där en rad frågor som utredningen har att handlägga håller på att lösas. Medicinalansvarskommittén har att göra bl.a. en allsidig översyn av reglerna för samhällets tillsyn över personalen inom hälsooch sjukvården. Som utskottet framhållit har utredningen ett allmänt bemyndigande att ta upp frågor om rättssäkerhet och integritet som kan bli aktuella under arbetets gång. Kommittén skall också ta upp informationsfrågorna, och jag avslöjar säkert ingen hemlighet från kommitténs arbete om jag säger att just de frågorna ingår som ett viktigt led i arbetet. Utredningen har vidare att syssla med patientskyddet, och någon anledning att till utredningen översända motionen av herr Carlshamre m.fl. finns det enligt utskottets mening inte. Eftersom frågan om patienternas rättigheter ingår i direktiven till utredningen och arbetet är på god väg finner jag ingen anledning att närmare ta upp en diskussion om patienteller vårdombudsmän i detta sam 1 Insyn, integritet och rättssäkerhet inom sjukvården manhang. De frågor som kommittén har att handlägga är alltså under arbete, och med hänvisning till detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Får jag då tolka socialutskottets ordförande så att han menar att medicinalansvarskommittén redan har uppdraget att överväga en särskild patienträttighetslag?
Herr talman! Det står herr Molin fritt att tolka mitt uttalande precis som han vill.

Herr talman! I socialutskottets förevarande betänkande nr 34 behandlas en rad motioner om utbyggnad och utformning av hälsooch sjukvården. De flesta frågorna är sådana som har tagits upp vid tidigare riksdagar och som nu återkommer. Flera av de motionsförslag som avstyrkts av utskottsmajoriteten har vi från moderat sida ansett vara så angelägna att vi avgivit reservationer till förmån för dem. Den första reservationen handlar om införande av ett husläkarsystem. Den frågan har tagits upp i två motioner, dels i en partimotion från folkpartiet, dels i en partimotion från moderata: samlingspartiet. Den stora fördelen med ett sådant system är — som också sägs i motionerna — att den som blir sjuk skall kunna komma till samma läkare som han brukar gå till och inte behöva byta läkare så ofta. Meningen är att man efter fritt val skall få utse sin läkare och anmäla sig som ”stamkund” hos honom, oavsett om läkaren är verksam i offentlig tjänst eller är privatpraktiserande. Personkretsen måste naturligtvis då avgränsas till några tusen personer hos varje läkare. Det anförs flera skäl i motionerna för ett sådant system. Ett skäl som särskilt bör framhållas är den förbättrade trygghet för både barn och äldre personer som ligger i att man kan återkomma till en läkare som man känner och har fått förtroende för. I reservationen 1 sägs att sjukvårdslagstiftningen i fråga om den öppna vården bör vara baserad på husläkarsystemet. Vi begär där att utredningen om en ny lagstiftning för hälsooch sjukvården får i uppdrag att lägga fram förslag till genomförande av ett husläkarsystem. I reservationen 2 tar vi upp frågan om hemsjukvården. Det är inte svårt att finna skäl för en utbyggnad av hemsjukvården. Det känns tryggare för den som är sjuk att få vara kvar i sin invanda miljö och bland sina närmaste. Det är ofta otrivsammare på institution. Många tycker inte om att dela rum med andra människor, särskilt inte när man är sjuk. I allmänhet ställer sig också vård i hemmet betydligt billigare än vård på institution, och det måste vara varje människas rätt att, om hon så önskar, få tillbringa sin konvalescenstid eller sina sista dagar i det egna hemmet. Man kan här anföra en hel rad argument, av vilka de som jag här har nämnt bara är en del. Samhället måste kunna tillfredsställa sådana önskemål under så betryggande omständigheter som möjligt. Det har under senare tid och från olika håll visats ett ökat, positivt intresse för dessa frågor, och det är ju glädjande. Men vi reservanter anser att man måste visa ett ännu större intresse och ställa målen ännu högre när det gäller så pass angelägna behov. Vi anser att målsättningen för utbyggnaden av hemsjukvården skall vara att år 1985 minst 100 000 patienter kan vårdas i hemmet. I reservation nr 4 tar vi upp den vid tidigare riksdagar behandlade frågan om en utvärdering av enhetstaxereformen. Det har från skilda håll hävdats att enhetstaxereformen medverkat till att bl.a. göra väntetiderna långa och försämra vårdkontinuiteten. Vi anser det motiverat att genom en parlamentarisk utredning utvärdera vilka verkningar enhetstaxereformen har fått och vad som kan göras för att motverka eventuella negativa effekter i olika avseenden. Det är självklart att man fortlöpande skall följa verksamheten inom olika myndigheter. Men det är inte tillräckligt. Det behövs en övergripande parlamentarisk utredning. Att en sådan kommer till stånd är väl inget att vara rädd för? I reservation nr 8 tar vi upp frågor om tillvaratagande inom sjukvården av frivilliga insatser. Vi menar att enskilda frivilliga insatser på vårdområdet innebär ett värdefullt och nödvändigt komplement till samhällets insatser. Enskilda frivilliga insatser har betytt mycket för vårdens utformning och volym, och vi anser att de enskilda vårdhemmen fyller en viktig funktion i vårdorganisationen. Med tanke på arbetsbelastningen för personalen i sjukvården är det också angeläget att viljan till frivilliga insatser från olika ideella organisationers och enskildas sida tas till vara. Det är viktigt att sjukvårdshuvudmännen i samråd med de anställdas organisationer finner lämpliga former för dessa insatser.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

Herr talman! Sverige har antagligen världens bästa sjukvård när det gäller svårt sjuka. Om jag fick välja vilket land som helst att bli sjuk i, så skulle jag utan tvekan välja Sverige. Och det skulle många andra också göra, även icke-svenskar. Våra sjukhus står tekniskt och medicinskt på toppen, personalen är kvalificerad, forskningen ligger väl framme. Men om nu allting är så bra, varför lägger man då fram ett vårdprogram, som folkpartiets landsmöte gjorde i höstas? Ja, allting är inte bra med den svenska sjukvården. Det är mycket som inte fungerar som det skall. Trots den höga standarden är det många som känner otrygghet. Först och främst, otrygghet för att inte få vård i tid. Väntelistorna är långa i vissa specialiteter. Otrygga känner sig också många när de kommer till sjukhus. Miljön är främmande, stålblank, full av hårda ljud. Alla tycks ha bråttom, ilar fram och tillbaka medan man sitter i ett väntrum eller ligger på en bår i korridoren. Personalen pressar sig till det yttersta, men känner sig ofta ändå otillräcklig. Att få ett hembesök av en läkare är praktiskt taget omöjligt. Många som inte kan komma i kontakt med läkare på vanligt sätt ser ingen annan utväg än att åka in till akutmottagningen på sjukhuset, även om de inte är särskilt akut sjuka. Många frågar: Varför möter jag varje gång en ny doktor, som inte känner till mig och min sjukdom, så att jag måste berätta min sjukhistoria igen för hundrade gången? Det mesta av de här problemen kan sammanfattas under rubriken Brister i den personliga omvårdnaden. Kan vi avhjälpa dem, då skapar vi en mänskligare vård. Genom att bygga upp ett husläkarsystem tror vi att man kan komma en bra bit på väg. Jag skall försöka beskriva hur ett sådant system skulle fungera. Var och en skulle vara knuten till en läkare — varje människa skulle alltså ha sin egen läkare. Till honom eller henne skulle man först vända sig när man blev sjuk. Om det behövdes specialistvård skulle läkaren då ge remiss till en specialist. Husläkarna skulle kunna vara vanliga allmänläkare, alltså distriktsläkare, men också privatpraktiserande. Man skulle ha rätt att välja sin läkare. Var man inte nöjd skulle man kunna byta till en annan läkare. Men man skulle hålla sig till en läkare. Det skulle de flesta uppskatta. Vi menar inte att man absolut skall införa ett remisstvång. Om den som har remiss från sin husläkare får förtur hos specialisten, kommer systemet i praktiken att fungera så att behandlingen ändå hålls ihop av en läkare. Vi har naturligtvis inte heller tänkt oss att husläkaren skulle vara livegen, att han som de gamla provinsialläkarna förr skulle fungera dygnet runt, året om. Det moderna sättet för allmänläkare att arbeta är ju i vårdcentral, med kanske fem eller sju läkare. Då är det möjligt för dessa läkare att tillsammans svara för den öppna jourtjänsten, att alltså ta en natt i veckan var och svara för varandras patienter. Det fina med det systemet är att man dagen därpå kan rapportera tillbaka till patientens ordinarie läkare, som då kan ta över behandlingen. Någon frågar sig kanske om detta system kan fungera i verkligheten. På det kan jag svara: Det fungerar redan i verkligheten, inte i Sverige men i England. Många förutsättningar är olika i England och i Sverige, det finns en hel del i det engelska systemet som vi inte skall ta efter. Men det är uppmuntrande att se att just den personliga omvårdnaden kan fungera. Och detta trots att man inte satsar några oerhörda resurser på sjukvården; det är tvärtom ett både mänskligt och effektivt sätt att bedriva sjukvård. Det kan fungera också i ett land där den överväldigande delen av läkarna är i allmän tjänst. Det är alltså inte fråga om att återuppliva eller utvidga den privata sektorn utan det är fråga om att ge en mänsklig, personlig omvårdnad i den allmänna sjukvården. Att resa runt i landet och diskutera folkpartiets förslag till husläkarsystem, som jag har ägnat mig åt en del under våren, har varit mycket uppmuntrande. Både patienter och de som arbetar inom sjukvården har tagit emot programmet positivt. Så gott som alla jag har träffat — distriktsläkare, distriktssköterskor, sjukhusläkare, övrig sjukvårdspersonal och patienter — har hållit med om att de bärande tankarna är riktiga, att man bör få en fastare anknytning mellan patient och läkare. Naturligtvis har det kommit många frågor och invändningar, och det är klart att var och en betonar att man önskar större resurser till sin egen sektor. Men alla håller med om behovet av en fastare personlig kontakt. Jag kan ta som exempel ett improviserat besök som jag gjorde på Örnsköldsviks hälsovårdscentral, där man faktiskt har kommit en ganska bra bit på väg mot husläkaren. I hela Örnsköldsviks kommun, som har 60 000 invånare, har man 14 distriktsläkare. Hälften av dem arbetar på läkarcentralen och hälften i de mindre orterna runt om i kommunen. Men alla är samordnade i ett joursystem. Varje läkare är alltså jour var fjortonde natt och vart sjunde veckoslut, lördag eller söndag. Det är inte en alltför betungande jourbörda. Man behöver alltså inte lasta över jouren på ett stort anonymt sjukhus utan det är fortfarande den öppna läkarvården som har hand om den. Där söker man så gott det går att låta patienten välja läkare och komma tillbaka till samma läkare. Problemet är naturligtvis väntetiderna. Den som behöver komma snabbt till läkare får kanske acceptera att träffa en annan läkare än förra gången. Som riktpunkt har vi sagt att varje läkare skulle svara för 3 000 människors primära sjukvård. Det betyder att man i Örnsköldsvik skulle behöva ytterligare sex läkare utöver de 14 man har. Det låter mycket, men det är ingen utopi. Sedan jag var i Örnsköldsvik har jag sett att man i landstinget nu planerar för att uppnå den målsättningen inom några få år. Vi räknar med att Sverige i mitten av 1980-talet har 18 900 vidareutbildade yrkesverksamma läkare, medan vi hade ca 10 000 under år 1974. Det är alltså nästan en fördubbling. 3 000 patienter per läkare är naturligtvis inte något heligt tal — det är direkt hämtat från England, där många läkare dock föredrar att komma ned mot 2 500 patienter. Distriktsöverläkaren i Örnsköldsvik ansåg att man borde sikta mot ett ännu lägre antal, för att läkaren verkligen skall få tid att ge personlig omvårdnad, kunna lyssna på patienten och kunna bli den vän till familjen som en sådan här läkare i en idealsituation skall vara. Nog borde det vara möjligt att välja ut ett antal försöksdistrikt, där personalen är positiv till husläkartanken, och försöka få systemet att fungera där. Örnsköldsvik, som jag besökte, tror jag skulle kunna vara lämpligt. Man borde där få sina sex nya läkartjänster. Man borde få resurser att knyta ihop varje människa i kommunen eller — rättare sagt — varje familj med en av dessa 20 läkare. Sedan skulle man studera hur stor del av sjukvårdsbehovet denna primära sjukvårdsorganisation kunde klara. För det beskedet har vi fått från flera håll: Många av de fall som nu kommer in direkt till sjukhusens akutmottagningar eller specialister skulle kunna klaras bra — kanske bättre — av de vanliga familjeläkarna. Men man åker in på ”akuten” för att slippa väntetiderna. Många läkare har vittnat om att man mycket bättre kan bedöma patienterna om man känner till familjen och dess sociala situation sedan tidigare. Jag har också mött ett starkt stöd för uppfattningen att hembesök borde bli vanligare. Men ofta tvekar läkarna att börja med hembesök när de har flera veckors väntetid. Ett problem som vi har funderat mycket över är, om man kan göra husläkarjobbet tillräckligt lockande, eller om det ger så mycket högre status att vara specialist att alltför få kommer att vilja stanna som allmänläkare. Det är en tendens som man tyvärr har kunnat se under några år i svensk sjukvård. Men även på den punkten var besöket i Örnsköldsvik uppmuntrande. Där har man redan i dag lyckats besätta de flesta distriktsläkartjänsterna. Det verkar som om unga medicinare stimuleras av uppgiften att ge en bra primär sjukvård. Och ännu mer attraktivt skulle jobbet bli, trodde de läkare jag talade med i Örnsköldsvik, om varje läkare verkligen fick ansvaret för en bestämd grupp människor, blev ”deras doktor”. Just för rekryteringen till allmänläkarbanan tror jag att en satsning nu genast på några försöksdistrikt skulle få stor betydelse. Där skulle man kunna visa upp husläkarens arbetsuppgifter när systemet fungerar. Man kan fråga sig, om det behövs någon riksdagsmotion om detta, om inte det här kommer av sig självt. Nej, det tror jag inte tyvärr. Den ökade läkartillgången under de närmaste tio åren innebär stora möjligheter att ge en bättre personlig omvårdnad. Men nu gäller det om den chansen också skall tas till vara. Det räcker inte med fler tjänster till allmänsjukvården. Det behövs också en medveten satsning på en organisation, som knyter ihop patient och läkare. Det är därför som vi för fram det här förslaget och vill att den nyligen tillsatta utredningen om hälsooch sjukvården skall arbeta ut sådana modeller. Vi föreslår också i många landsting att man skall sätta i gång med försöksverksamhet. Det betyder inte att man slaviskt måste följa samma modell överallt. De lokala förutsättningarna är naturligtvis olika. Med denna motivering ber jag att få yrka bifall till reservationen 1, som bygger på folkpartiets motion om husläkarsystem, och på vårt vårdprogram som lades fram i höstas. Det andra stora problemet inom sjukvården är långtidsvården. Man har talat om åldringsexplosionen. Det låter kanske litet makabert. Men sanningen är att den äldre delen av vår befolkning ökar mycket snabbt, särskilt den allra äldsta delen. Det är många tusen människor som inte kan få den vård som är nödvändig och som de borde ha en självklar rätt till. Därför ber jag att få yrka bifall till reservationen 3, som lägger fast ett minimiprogram för utbyggnad av långtidsvården. Hemsjukvården är det också viktigt att få utbyggd. Det är många som föredrar att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt, och den rätten bör de få. Men jag vill varna för tanken att man skulle kunna spara en massa pengar genom att satsa på hemsjukvård. För svårt sjuka människor är hemsjukvården inte någon särskilt billig vårdform. Om man vill att också de som utför hemsjukvård skall ha en anständig betalning, om man inte bara vill dra nytta av deras idealitet, blir det inte mycket billigare med hemsjukvård. Det är emellertid i många fall en humanare vårdform att människan får bo kvar i sin gamla miljö. Därför skall vi satsa på hemsjukvården. Vi måste ändra på det orimliga förhållandet, att det i dag utgår statsbidrag till den sociala hemvård som kommunerna bedriver, men däremot inte till den hemsjukvård som sköts av landstingen. Vi har föreslagit att statsbidrag skall utgå även till denna vård, och vi hoppas att de utredningar som pågår skall leda till det resultatet. Även på sjukhusen behövs en bättre vårdkontinuitet. Det är många som tror att enhetstaxereformen är en av orsakerna till att man ständigt träffar nya läkare. Det är möjligt att det blev en sådan följd av enhetstaxereformen. Jag tror inte att det hade blivit så, om man från början varit medveten om den här risken. Men det var man inte, och därför är det nog nödvändigt med en utvärdering av enhetstaxereformen.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 Det skall ske på ett sådant sätt, att inte personalen uppfattar det som ett intrång i deras arbete. Här är det någonting som har gått snett i Sverige. Socialutskottet har varit ute och rest i andra länder och sett hur man där tar till vara frivilliga krafter som patientbesökare och i kontaktverksamhet. Det uppfattar personalen som ett stöd, för de hinner inte syssla med sådant — att tala med patienterna och ge intryck utifrån. Det är en tragedi om vi inte i Sverige kan ta till vara den idealitet och den vilja att hjälpa medmänniskor som finns utan att man därigenom kommer i konflikt med sjukhuspersonalen. Verksamheten måste organiseras på ett sådant sätt att personalen accepterar den. Jag tror, om jag får framföra en fundering, att man skall lägga upp denna verksamhet som besöksföreningar eller kontaktföreningar och inte ha frivillig uniformerad personal som ger intryck av att ingå i personalstyrkan på sjukhusen. Jag yrkar bifall till reservationen 8, som handlar om frivilliga insatser inom sjukvården. Slutligen, herr talman, en demokratisk fråga när det gäller sjukvårdens organisation: Vem skall lägga fast riktlinjerna? Det är självklart att landstingen, som är huvudmän för sjukvården, skall fatta besluten, men det behövs också vissa centrala riktlinjer — det är vi alla överens om. Landstingen bör få större frihet — det har folkpartiet föreslagit — men skall de centrala riktlinjer som behövs läggas fast av tjänstemän och en verksstyrelse, eller skall de läggas fast av riksdagen? Det är en demokratisk fråga, och vi har under flera år begärt att de utredningar som socialstyrelsen har gjort och att de vårdprogram som socialstyrelsen lägger fram skall redovisas för riksdagen och godkännas av riksdagen. Därför ber jag att få yrka bifall också till reservationen 7.

Herr talman! Mig veterligt är det första gången riksdagen diskuterar den psykiatriska vårdens målsättning. Psykiska störningar vållar en tredjedel av alla vårddagar inom sjukvården. De vållar 11 96 av alla sjukdagar. Bakom en tredjedel av samtliga sjukdagar ligger någon psykisk komponent. Därutöver finns en mycket hög frekvens obehandlade psykiska fall. 20 96 av genomsnittsbefolkningen har svårigheter att klara sin dagliga tillvaro på grund av nervösa besvär. Var fjärde person har ett hjälpbehov på grund av psykiskt insufficienstillstånd. Politikerna kommer inte ifrån att häri ligger politiska frågor som de måste ta ett ansvar för, som inte bara är en sak för experter. Vilken social filosofi ligger bakom vården och dess inriktning? Så måste frågan ställas. 20 96 av läkartjänsterna i psykiatri är vakanta, mot bara 12 96 inom hela sjukvårdssektorn. Ytterligare 27 26 upprätthålls av folk utan formell behörighet. Detta är en social fördelningsfråga, inte bara en expertfråga. Flertalet psykiater är kroppsläkare som fått en summarisk påbyggnad i psykiatri. Utbildningen vilar alltså på biologisk grund, inte på samhällseller beteendevetenskaplig. Detta trots att psykiska störningar ändå i väsentlig mån är icke-fysiska, icke-biologiska. De biologiskt orienterade psykiaterna överflyglar antalsmässigt och maktpolitiskt vida de beteendevetenskapligt orienterade psykologerna. Trots brytningarna mellan olika linjer härvidlag, trots den allt påtagligare vetenskapliga nyorienteringen i annan riktning godtar vi alltjämt dominansen från en traditionell syn. De nya riktningarna har lagt stark tonvikt på de sociala relationernas - Nr 121 betydelse för sjukdomsanalysen. Även för en lekman står det klart att här måste huvudmaterialet finnas för den själsliga processen. Ändå är det i ringa och osystematisk grad som familjeoch samhällsanalys förs =. in i behandlingen. Individens störning betraktas alltjämt som kärnpunk = Hälsooch sjukvård ten, ehuru den verkliga kärnpunkten mycket väl kan ligga på helt annat håll. Robert Laing, vars fallstudier gett upphov till bl.a. den gripande filmen Family Life, har visat hur en utåt sett normal familj driver en i grunden helt sunt reagerande ung flicka in i den djupaste psykos. Är trögheten att dra in familjemedlemmarna i analysen ett uttryck för den idealisering av cellfamiljen, som de flesta politiker i etablissemanget understöder? Själva skillnaden mellan myt och verklighet kan i själva verket vara en störningsframkallande faktor av högsta rang, såsom Antonio Ferreira bl.a. påpekat. Jag fruktar att det är så. Varför spelar människans samhälleliga relation alltjämt en så undanskymd roll i analys och behandling? Varför är individen sjuk och samhället friskt? Är det för att etablissemangets intressen kräver att det skall vara så? Jag menar att det i hög grad förhåller sig på det sättet. Har vi då som politiker inga skyldigheter att undanröja rädslan för samhällskritiska följder, om den är ett hinder för att klarlägga den psykiska problematiken? Jag anser att vi har en sådan skyldighet. Psykisk störning kan bl.a. uppstå på grund av s.k. dubbelbindning, dvs. när en människa utsätts för ett komplex av helt motsägande attityder från omgivningen. En förälder t.ex. som döljer sin olust inför barnet bakom en mask av kärleksfullhet kan ge upphov härtill. Men är då inte hela samhället fullt av dubbelbindningar? Fostrar inte skolan officiellt till jämlikhet och solidaritet — men i verkligheten till konkurrens och utslagning? Står inte talet om demokrati i skarp motsättning till människors faktiska maktlöshet inför små gruppers maktpolitiska dominans i samhället? Fostras inte barnen till att vara ”snälla”, samtidigt som de utsätts för ett godtycke och ett våld som oftast är helt utan appell? Varför är inte dessa förhållanden ett regelmässigt inslag i vårdfilosofin? Finns det en rädsla för att avslöja samhälleligt hyckleri? Och vad drar vi för slutsatser av detta? Varför tillåts psykofarmaka att spela en sådan roll i vården? Det säljs psykofarmaka i det här landet för närmare 200 milj.kr. om året. Vid Långbro nyttjas psykofarmaka för nära en halv miljon. Men i den psykiatriska verksamheten i Luleå används de nästan inte alls, utan att någon därför påstår att vården blir sämre. Varför frågar vi oss inte vad medicineringsfilosofin betyder för patientens egen förmåga att delta i bearbetningen av sin situation? Varför godtar vi passiviseringen? Detta är en social maktfråga. 100 000 intagningar sker årligen på psykiatriska kliniker. Inräknat återintagningar efter försöksutskrivningar sker 20 000 av dem tvångsvis. Varför finns det länder som tycks klara sig med 2-3 96 av denna frekvens 23 tvångsomhändertaganden? Varför godtar vi denna massiva rättslöshet, denna underordning under anstaltsdisciplinen? Hur kan vi tillåta ett primitivt straff-och belöningssystem vid institutionerna? Hur kan man ge patienter tempoarbete som terapi och belöna dem med poäng, som kan omvandlas i kaffe eller cigarretter? Vi känner alla sexualitetens stora betydelse för den psykiska hälsan. Varför förvarar vi så många människor under villkor som allvarligt försvårar möjligheterna till ett normalt sexualliv? Jag har ställt dessa problem till diskussion, på ett helt lekmannamässigt sätt, därför att de sedan länge diskuterats av den nya generationen inom vårdpersonalen och inom forskningen. Utskottet har hänvisat till att expertredovisningar är att motse i saken. Vi har redan sett en del av dessa. De finns bl.a. i socialstyrelsens rapport från 1973 om den psykiatriska vårdens målsättning och organisation. I denna skrift på 280 sidor ställs inga egentliga problem till debatt. Man försvarar utbildningens biologiska profil, samtidigt som man nödgas erkänna dess otillräcklighet. Man diskuterar inte brytningarna inom vetenskapen, man omnämner dem i förbigående. Det ges i denna redovisning inget stoff för beslutsfattarna att diskutera den sociala ideologin inom vårdfilosofin. Det ankommer på politikerna att framtvinga sådan information. På grundval av den måste vi försöka socialt och politiskt värdera den. Vi kan inte överlämna detta åt expertisen. Vi måste dra upp grundlinjerna. Det är ett ansvar som vi inte kommer ifrån. Avstår vi ifrån den diskussionen, bär vi ju ansvar för de förhållanden som nu råder. Herr talman!

Herr talman! Jag tycker det var bra sagt av herr Romanus när han poängterade att den svenska sjukvården står på en mycket hög nivå internationellt sett. Det var ett värdefullt konstaterande i denna debatt, för ibland när man lyssnar till en del diskussioner om sjukvården, förefaller det som om vi skulle befinna oss på något u-landsstadium. Det gör vi inte. Svensk sjukvård ligger i en mycket hög klass internationellt sett. Också jag vill konstatera detta. Detta betänkande från socialutskottet berör en mängd hälsooch sjukvårdsfrågor, alltifrån frågan om husläkare till den psykiatriska vården och långtidsoch hemsjukvården. Om jag i mitt anförande håller mig till den ordning som reservationerna numrerats i, har jag först herrar Romanus, Carlshamres och Åkerlinds reservation om husläkarsystemet. Jag vill gärna säga att det är säkert utomordentligt bra med husläkare. Det är ett alldeles förträffligt system. Det är bara det att det är svårt att inplacera ett sådant system i vårt nuvarande sjukvårdssystem. Jämförelserna med England haltar naturligtvis ganska mycket, eftersom England och Sverige i grunden har helt olika strukturer när det gäller sjukvården. Men jag undrar ändå om man inte, när vi får tillräckligt med läkare i vårt land, vid de centraler som vi nu håller på att bygga upp runt om i landet kan organisatoriskt ordna det så att patienterna kan få komma till samma läkare varje gång. Det är fråga om organisation i mycket hög grad, och det är fråga om att vi skall ha tillgång på läkare. Det är det som styr denna utveckling. Det är klart att vi kan stå här och hålla vackra tal om husläkarsystemet, men den frågan kan inte lösas under nuvarande förhållanden. Jag tror som sagt att det system med vårdcentraler som vi bygger upp och de resurser som vi skapar genom dem är vad som lämpar sig för det svenska samhället. Kan man sedan, när man har fått det systemet färdigt, utveckla det ytterligare, har jag ingenting emot detta. Men f.n. — i dagens situation — är den tanke som herr Romanus gav uttryck åt närmast mer romantisk än verklig. Begäran om utredning av detta system har utskottet avvisat, och jag vill poängtera att vi ställer oss helt bakom det. Reservationen om hemsjukvården ger mig bara anledning till följande kommentar. Det är inget tvivel om att hemsjukvården betyder oerhört mycket. Den gör det möjligt för många äldre människor att få vara kvar i hemmet längre tid än som eljest skulle ha varit fallet. Den kommer att få ökad betydelse allteftersom åldersstrukturen ändras i det svenska samhället — som går mot ett allt större antal åldringar. Jag vill mycket ” klart understryka hemsjukvårdens stora betydelse. Den är också till fördel för korttidssjuka patienter, som behandlas vid sjukhus och sedan får återvända hem. Men eftersom det pågår utredningsarbete om hemsjukvården har utskottet inte funnit anledning att tillstyrka bifall till motionen om vtterligare utredning. Spri och Landstingsförbundet utreder f. n. den frågan. Det mål reservanterna sätter upp — att 100 000 patienter skall kunna vårdas i hemmen 1985 — är kanske inte i och för sig orealistiskt, men antalet låter onekligen högt. Men de pågående utredningarna får ge besked om våra möjligheter på den punkten. Den tredje reservationen, som handlar om en utbyggnadsplan för långtidsvården, är enligt utskottsmajoritetens mening tämligen överflödig, eftersom utskottet gör samma bedömning som reservanten. Man räknar med att under en tioårsperiod kunna utöka antalet platser vid långtidssjukvården med 20 000. Det är vad reservanten själv också vill ha. Önskemålet om denna utbyggnad har skisserats i socialstyrelsens program för hälsooch sjukvården under 1980-talet, som bör kunna anses ha giltighet. Vi kommer inte längre om vi kallar detta program för plan och förelägger riksdagen detsamma. För några dagar sedan hölls en konferens på Harpsund, där representanter för Landstingsförbundet och pensionärsorganisationerna fick säga sin uppfattning om långtidsvården tillsammans med regeringen. Det var en konferens som regeringen hade inbjudit till. Där togs frågan om en utbyggnad av långtidsvården upp mycket seriöst. Det är inget tvivel om att man från samhällets sida kommer att satsa mycket på den verk samheten under de kommande åren. Det är en nödvändighet att så sker. Vi kan tryggt utgå från att detta kommer att bli något som samhället kommer att prioritera. Den fjärde reservationen är en gammal bekant som återkommer. Den gä!ler frågan, om en parlamentarisk utredning skall överse verkningarna av enhetstaxereformen. Riksdagen har tidigare varje år avvisat liknande propåer. Jag har ingen anledning att utveckla det som tidigare sagts i det ärendet, utan jag kan kort och gott säga att utskottets förslag att denna begäran skall avvisas har haft stöd i riksdagen tidigare. Det finns ingen anledning att ta någon annan ställning nu heller, eftersom den här frågan ständigt följs, bl.a. av riksförsäkringsverket. Reservationen 5 som lämnats av herr Hagberg i Borlänge rör den psykiatriska vårdens inriktning. Det är givetvis en utomordentligt viktig fråga för vårt samhälle. Jag skall inte ge mig in på Jörn Svenssons mer filosofiska utläggningar om de här problemen. Jag vill bara helt instämma i det han framhöll i slutet av sitt anförande, att vi socialt och politiskt måste ta ställning till och diskutera de här frågorna. Det är en mycket viktig uppgift för det svenska samhället att klara av. Vi vet att den psykiatriska vården har stora brister f. n., men eftersom frågan har utretts sedan lång tid tillbaka och den utredningen kommer att redovisas under hösten finner utskottet ingen anledning att just vid det här tillfället ta upp frågan om en ny utredning. Den utredning som har arbetat mycket länge måste redovisa sitt arbete innan ställning kan tas. Jag är övertygad om att man, när den redovisningen kommer, måste fullfölja den på ett eller annat sätt.

Under dessa förhållanden avvisar utskottet kravet på en utredning. Om reservationen 7, som på nytt tar upp ett gammalt folkpartikrav, kan jag bara säga att ingenting har skett som föranleder oss att nu inta en ny ställning. Med anledning av reservationen 8, som behandlar den frivilliga vården, vill jag slutligen säga att det är uppenbart att frivilliga krafter även här kan göra mycket men att det kan vara farligt att, som herr Romanus gjorde, jämföra med vad som sker i andra länder. Det är skillnad mellan Sverige och en rad andra länder i det här avseendet. Jag menar inte att man inte skall ta till vara frivilliga krafter men vill mycket starkt understryka, att det måste ske med personalens medverkan. Något annat kan inte komma i fråga. Det ligger också en del faromoment i att släppa in vissa krafter på sjukvårdsområdet som man kan befara inte kommer att ge så goda resultat. Vi avvisar följaktligen inte tanken på frivilliga insatser, men jag vill återigen betona att personalen måste godta dessa. Herr talman! Jag har försökt koncentrera min framställning. Jag yrkar med detta bifall till utskottets förslag.